Herr talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. Vi är helt eniga om att bostadsbristen i Sverige har övergått till vad man kan kalla en akut kris på många håll i vårt land. Det hämmar samhällsutvecklingen när studenter inte kan tacka ja till sina platser på högskolor och universitet och när företag inte kan rekrytera den personal de vill därför att de inte har möjlighet att erbjuda bostäder där de har behov av personalrekryteringen. Alliansregeringen gjorde en hel del för att öka bostadsbyggandet, tillgängliggöra befintliga bostäder, underlätta uthyrning med mera. Men det var givetvis inte tillräckligt. Mycket mer behöver göras och på många fler områden. Herr talman! Jag har frågat ministern om hon tänker lyssna på vårt förslag från Moderaterna när det gäller att göra bostadsbyggande till ett riksintresse. Ministern svarar att hon mottagit Riksintresseutredningens betänkande, en utredning som den tidigare alliansregeringen beställde, och att frågan bereds i Regeringskansliet. Då är frågan: Hur länge ska den beredas? Och är ministern positivt inställd till att göra bostadsbyggande till ett riksintresse? I dag får tolv statliga myndigheter peka ut riksintressen. Många gånger krockar dessutom olika riksintressen. Nu är jag inne på fel debatt, en debatt för tidigt. I nästa inlägg tar jag rätt anförande, herr talman.
Herr talman! Det var nästan så att jag blev lite förvirrad och undrade vad debatten handlade om egentligen. Men nu är jag med på banan och vill tacka Edward Riedl för att han har lyft en viktig fråga, och jag kan väl tacka för både frågan och svaret på frågan. Jag vill vara tydlig med att vi från Liberalernas sida prioriterar byggande väldigt högt och att det krävs ett batteri av åtgärder för att få igång byggandet i Sverige. När det gäller detta kopplat till kommunala naturreservat handlar det om enklare regelverk i ett bredare perspektiv. Där är inte minst kommunernas översiktsplanering ett viktigt instrument som måste kunna användas på ett effektivt sätt. Icke förty står Liberalerna också för en ambitiös naturvårdspolitik. Här finns en inbyggd målkonflikt, i alla fall om man ser det ur vissa aspekter. Vi tycker nog ändå att det i grunden är svårt att ställa naturskydd mot utveckling, utan det är någonting som går hand i hand. Det som däremot framskymtar här och var i debatten är att man skulle missbruka naturvårdsargumentet för att hindra byggandet, och det är väl egentligen det vi diskuterar lite grann - om det är utbrett eller inte. Jag tror att det finns olika perspektiv här när det gäller storstadsperspektivet, kanske, och landsbygdsperspektivet. Jag tror inte att det är speciellt vanligt förekommande egentligen. Det är alltså viktigt att man om man nu inrättar dessa kommunala naturreservat, som i de flesta fall naturligtvis har ett berättigande, gör det för att skydda. Det handlar ju om naturintressen, men det kan även handla om friluftsintressen och om att jobba väldigt seriöst utifrån de tillämpningsregler som finns så att man gör noggranna genomgångar av vad man vill skydda och varför man vill skydda det. Det ska inte ske utifrån argumentet att man bara gör det för att hindra byggande. På det sättet skulle man nog tycka att det var ganska intressant att göra en genomlysning. Jag vet inte om det finns någon genomlysning av detta och hur vanligt förekommande det är, eller om det finns något uppföljningsarbete kring detta med kommunala naturreservat. Ur den synvinkeln tycker jag dock att det vore intressant att kunna göra en sådan.

Herr talman! Nu hoppar jag in i rätt debatt. Jag vill börja med att säga att det givetvis är bra, som vi konstaterar, att vi är överens om behovet av just fler bostäder. Jag vill kanske också konstatera att det vi har gjort så här långt inte har räckt till, varken när det gäller vad den tidigare regeringen gjorde eller för den delen vad regeringen före den gjorde. Frågan är: Vad gör man då för att komma till rätta med de utmaningar vi står inför? Jo, det gäller givetvis att ta del för del och belysa och titta på var det finns olika försvårande omständigheter i de processer vi ser. Jag tyckte också att det var bra hur min allianskollega från Liberalerna, Lars Tysklind, beskrev vikten av miljöhänsyn. Det lyfte även ministern fram i sitt svar. Samtidigt tolkar jag ministerns svar som att hon egentligen inte vill ta ifrån kommunerna den här rätten eller möjligheten att bilda naturreservat, och då finns ju risken att byggbar mark går förlorad. Befintliga kommunmedborgares intressen kan nämligen se annorlunda ut än intressena hos dem som inte har bostäder och därför ännu inte är kommunmedborgare. Det gäller framför allt attraktiva storstadsmiljöer där mycket av jobb och tillväxt finns, dit människor vill flytta men där det också är brist på bostäder. Där kan intressena se väldigt olika ut, men som ännu icke kommunmedborgare saknar man rösträtt i kommunen. Därför kan det behövas ett visst statligt ansvar i detta. Som jag sa behöver vi förenkla alla delar i byggprocessen så att vi får fler bostäder på plats. Men i slutändan är det på det sättet att det måste finnas byggbar mark. Det kommer vi väl att komma att hantera i debatten efter denna också, det vill säga att det i slutändan måste finnas tomma ytor där man kan bygga hus - eller hus där man kan förtäta. Det kan dock finnas andra restriktioner; till exempel flygplatser och annat gör att bland annat min hemstad Umeå inte kan växa mer på höjden än vad den har gjort hittills. Herr talman! Jag skulle vilja fråga ministern om hon inte ser några problem med att kommuner kan göra bra, byggbar mark till naturreservat. Finns det inga problem med att kommunerna kan göra just det som sker i dag?

Herr talman! Den senaste frågan ser jag fram emot att få ett bra svar på. Nu breddade ministern debatten lite, och det är väl kanske det man måste göra. Kommunala naturreservat är nämligen bara en liten del av den här politiken om vi kopplar det till byggande. Det finns kanske betydligt viktigare delar som ministern öppnade för att diskutera. Jag tolkade det ändå så att det handlar om subventioner och sådant som regeringen nu har beslutat om, men det är ingenting vi från Liberalernas sida ser som ett framgångsrecept över huvud taget. Historien visar ju att det inte är ett framgångsrecept. Vad vi däremot ser att vi måste arbeta vidare med är just planläggningen, alltså den fysiska planeringen så att den blir effektiv och enklare. Kan man sköta både översiktsplaneringen och detaljplaneringen på ett bra sätt i kommunerna löser man ju många av dessa problem. Det är naturligtvis inte så att man är för eller emot grönområden - grönområden måste alltid finnas, och grönområden ger ett attraktivt boende. Vi får kanske ungefär samma typ av diskussion som när vi diskuterar strandskyddet; det gäller ändå att vi hamnar i att diskutera vad som är ändamålsenligt i sammanhanget. Det är egentligen det jag vill framhålla, att det är de processerna vi måste säkra så att allt sker på rätt grunder. Det finns väldigt väl beskrivet från Naturvårdsverket hur man ska hantera detta för att ta fram ett kommunalt naturreservat. Det gäller ju att skaffa kunskapsunderlag och som sagt göra det på rätt grunder. I de flesta fall tror jag att det görs på rätt grunder, och görs det inte på rätt grunder tycker jag att vi i så fall ska uppmärksamma det.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka både ministern och min riksdagskollega Lars Tysklind för den här debatten. Den är viktig just eftersom vi har den brist på bostäder vi faktiskt har. Vi har en stor och akut bostadskris i stora delar av vårt land. Vi har behov av betydligt fler bostäder och en ökad takt på bostadsbyggandet. Vi behöver mer byggbar mark i de storstadsregioner dit människor vill flytta, och då behöver vi göra mängder av saker för att uppnå just det. Jag tycker att ministern gör det lite enkelt för sig när ministern säger att det här inte är en tillräckligt viktig fråga. Nej, det här är absolut inte den enda frågan, men den är en bland många frågor för att få igång bostadsbyggandet. Vi måste se till att alla de frågor som hindrar att byggbar mark kan tas i anspråk undanröjs. Som jag sa, jag skriver under på det här. Vi ska ha attraktiva boendemiljöer i våra storstäder. Bra med grönområden är en viktig faktor, och jag är absolut inte emot det. Men naturreservat är givetvis inte det enda sättet att uppnå bra boendemiljöer och bra grönområden inne i städer. Men det är ett effektivt sätt att stoppa bostadsbyggande i städer. Jag tror att vi kommer att få fortsätta att ha den här debatten under lång tid, och vi kommer säkert att få lyfta många frågor både vad gäller den här delen och vad gäller naturreservat, flyg och mycket annat som förutsättningar och i några fall också hinder för bostadsbyggande.